Herr talman! Jag vill ge herr Andersson i Örebro rätt en gång till, nämligen i hans påstående, att det verkligen inte är lätt att vara uppfinnare. Det största problemet för en uppfinnare är att allting redan är uppfunnet. Men vi har så många organ som har till uppgift att stödja den verksamheten att det väl vore att ta till i överkant om man skulle tillsätta en ny utredning.

Herr talman! Jag blev också litet fundersam när jag hörde herr Wååg säga att de flesta av de frågor som tas upp i olika reservationer redan är utredda. I den moderata reservationen 19 yrkar vi på en utredning om åtgärder för att öka nyföretagandet. Det är en väsentlig fråga, och någon utredning finns såvitt jag vet ännu inte. Yrkandet är således högst motiverat. Nyföretagandet i vårt land har, som vi alla vet, starkt minskat under senare år. Det kan bl.a. ses som ett tecken på minskad innovationskraft. —- Jag använder ordet innovation; jag tycker inte heller att det är särskilt utländskt i dag att tala om innovation. Om man inte på ett enkelt sätt kan göra teori till verklighet vad gäller de juridiska arbetsformerna för innovatören minskar också dennes intresse att arbeta vidare på sin uppfinning. Näringspolitiken Mindre och medelstora företag Näringspolitiken Mindre och medelstora företag 210 Naturligtvis finns det vissa orsaker till det minskade antalet nyetableringar. Det finns de som har forskat i detta och kommit fram till vissa slutsatser. Jag tror för min del att om den mycket starkt ökade byråkratiseringen får fortsätta att växa kommer den att förkväva en hel del av den livslust som finns kvar i de mindre och medelstora företagen. Ett annat problem som jag helt kort vill beröra är den alltmer omfattande uppgiftsskyldigheten för företagare. Samhället måste ge avkall på kravet att få exakt information på varje område eller också betala företagarna marknadsmässig ersättning för det arbete som de utför åt myndigheterna. Herr Andersson i Örebro gav för en stund sedan ett exempel från sitt eget lilla företag på vilken tid det tar i anspråk. Till allt detta kommer också problemet med den ökade detaljregleringen av näringslivet. Jag vill erinra om att 1974 trädde inte mindre än 169 nya lagar i kraft som berör företagsamheten. Och ändå är inte här inräknat de bestämmelser som gäller skatteområdet. Tar man med även den avdelningen blir antalet nya bestämmelser betydligt större. Alla dessa lagar berör naturligtvis inte en och samma företagare, men det är ändå en nästan övermänsklig uppgift att hålla reda på alla dessa nya bestämmelser, inte minst med hänsyn till de ganska korta tidsintervaller som ges mellan lagars antagande och ikraftträdande på detta område. Herr talman! Den näringspolitik som vi f. n. bedriver här i landet innebär, vilket har vitsordats i debatten i dag, många svårigheter just för de smärre företagen, för egenföretagarna. Vi anser från moderat håll att det är tid för regeringen att stanna upp och besinna vad som egentligen håller på att ske. Lusten att satsa och att arbeta hårt måste komma tillbaka hos landets egenföretagare. Initiativ och nyföretagande är, som vi påpekar i reservationen, ett villkor för svenskt näringsliv och därmed för alla medborgare i vårt land. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 19.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg något kommentera reservationerna 21, 22, 23 och 24. Reservationen 21 tar upp frågan om personlig borgen för statliga lån och statliga kreditgarantier. Utskottets majoritet har bedömt den frågan så, att visst är det rimligt att kreditgivaren vid bedömningen lägger den största vikten vid låntagares möjlighet att uppnå ett gynnsamt resultat i sitt företag. Men det är lika rimligt att förutsätta att långivaren vid bedömningen av risken i ett låneärende betraktar det som mycket positivt att personlig borgen lämnas. Det har ju också utbildats en praxis när det gäller statlig långivning att man fordrar personlig borgen av huvudintressenterna i det lånsökande företaget. Jag tycker nog inte att man heller märker någon större reaktion från lånsökandens sida i dessa fall. Varför, kan man fråga sig, skulle då riksdagen ändra på denna praxis? Det är ändå alltid toppkrediter som det här är fråga om. Bankerna fordrar ju också personlig borgen i sin långivning, om det är frågan om toppkrediter. Det brukar f.ö. sägas att tror man inte själv på sitt företag så mycket att man vill lämna personlig borgen, så skall man inte fordra att långivaren skall tro på det. Reservationen 22 bygger på motionen 923, som i sin tur tar upp en framställning från statens industriverk om ändringar i kreditstödskungörelsen. Jag tycker nog för min del att både motionen och reservationen är tämligen onödiga.

Jag tror att departementet kommer att utforma den här paragrafen mera generellt efter en översyn, och det är från sådana utgångspunkter som jag betraktar motionen och reservationen som helt onödiga. Herr Andersson i Örebro står ensam för reservation 23, som i likhet med motionen 288 föreslår att riksdagen hos regeringen skall begära en samordning av kreditstödet till mindre och medelstora företag. Jag kan hålla med herr Andersson så långt att en viss samordning skulle vara enbart av godo. Det har också utskottet sagt under tidigare år, men jag tycker nog att det är att hårdra utskottets tidigare uttalanden litet väl mycket att påstå att riksdagen har gjort en beställning. Båda åren har motioner i frågan avslagits, och utskottet föreslår avslag även i år på denna framställning. I motionen 288, som alltså ligger till grund för reservationen 23, påstås att vi har ett 25-tal hel och halvstatliga institut som bidrar till förmedling av kapital till mindre och medelstora företag. Det är också att ta till litet i överkant, herr Andersson i Örebro. I den uppräkning som görs i motionen finns det inte fler än 13, och då har man räknat in myndigheter sådana som arbetsmarknadsstyrelsen och industriverket. Men låt gå för dessa överdrifter. Herr Andersson i Örebro vet mycket väl, eftersom han sitter i styrelsen för en företagarförening, att föreningarnas kanslier har mycket god kännedom om de olika stödformerna och kreditinstituten och säkert kan lotsa låntagaren rätt.

Herr talman! Jag kan gärna hålla med herr Rask om att min redovisning i och för sig var ofullständig. När vi talar om ett 25-tal olika hel och halvstatliga institut och myndigheter som bidrar till förmedlingen av kapital till mindre och medelstora företag kan man naturligtvis också räkna in landsting och kommuner. En hel del landsting medverkar till kapitalförsörjningen för mindre företagsgrupper. I motionen sägs att det torde röra sig om ett 25-tal institut och myndigheter, men det är kanske inte så mycket att tvista om. Det finns emellertid redan nu ett tillräckligt stort antal låneorgan. Samordning vore naturligtvis av utomordentligt stort värde för att få ett enhetligt grepp om företagarnas behov av att låna. Självklart skall företagarföreningarna hjälpa de lånesökande med deras ansökningar. När det gäller marknadsföringsaktiviteterna har statens utvecklingsfond — det har jag sagt tidigare — gjort en framställning. Det stora problemet för den här gruppen av produktutvecklare är att man har slut på sina pengar när produkten är färdig. Jag vill relatera att Investeringsbanken under fjolåret hjälpte till med en marknadsföringsdrive i Teheran, vilken gav gott utbyte vad det gäller utländsk valuta till Sverige. Det är mot den bakgrunden som jag har skrivit min motion. Utvecklingsfonden har också gjort en framställning att även kunna få låna ut pengar till marknadsaktiviteter. Jag tror att det här är en fråga som måste lösas, framför allt nu när det kraftiga underskottet i betalningsbalansen är ett problem för oss.
Herr talman! Uppräkningen i motionen 288, herr Andersson i Örebro, gäller hel och halvstatliga kreditinstitut. Då är det väl litet långsökt att även räkna in kommuner och landsting som långivare. Eftersom det bland de 13 långivare som är uppräknade i motionen ingår både myndigheter och andra, så tror jag inte man har kunnat hitta på några fler långivare. Som jag sade tidigare tror jag att en samordning är av godo. Kan man finna vissa lösningar på det här är det väl ingenting att säga därom. När det gäller marknadsaktiviteterna och statens utvecklingsfond vill jag bara säga: Eftersom herr Andersson i Örebro sitter i styrelsen för utvecklingsfonden och vet om att utvecklingsfonden har gjort denna framställning till departementet är det väl tämligen onödigt att även motionera om detta i riksdagen.
Herr talman! Erfarenhetsmässigt vet man att utskotten och riksdagen har möjligheten att puffa på en fråga. Efter den framställning som gjorts från fonden har något resultat inte redovisats. Därav motionen.
Herr talman! Då skulle jag vilja fråga herr Andersson i Örebro: När gjorde styrelsen för utvecklingsfonden denna framställning? Var det under december, under november eller tidigare? Motionen avlämnades under den allmänna motionstiden, och herr Andersson kan väl inte begära att det skall hända någonting på några veckor.

Herr talman! Trots den sena timmen kanske det må tillåtas att någon också utanför näringsutskottets krets tar till orda i den här debatten, som egentligen var planerad att äga rum på dagen i morgon torsdag. Ett mycket stort antal motioner behandlas i näringsutskottets betänkande. Inte mindre än 44 motioner och ännu fler yrkanden föreligger. I och för sig vittnar det om ett mycket stort intresse i riksdagen kring näringsfrågorna och kring ärenden som främst berör mindre och medelstora företag. Det visar att riksdagsledamöterna är ganska lyhörda för vad som framförs ute på fältet från de arbetande människorna. Det visar också att det finns många problem som kräver sin lösning, att utveckling och omvandling för med sig nya problem och att man aldrig får slå sig till ro med vad som redan är gjort. Måhända blir man litet betänksam beträffande resultatet av motionerna och möjligheterna att påverka utskottets och riksdagens majoritet när man läser att bland de av utskottet behandlade 50 punkterna endast en har vunnit gehör hos utskottets majoritet. Övriga 49 föranleder avslagsyrkanden. Det ser mörkt ut. Men något positivt ligger väl däri att många frågor som tas upp hänvisas till pågående utredningar och att även utskottsmajoriteten förväntar att de förslag som väckts i motionerna kommer att behandlas av utredningarna. Erfarenheten visar också att många förslag väcks några år i följd och därefter kan komma igen som goda regeringsförslag. En motion kan då tjäna som opinionsyttring, en påstötning till våra utredningar och beslutsfattare. Så får väl också många inlägg i denna kammare betraktas — som ett led i denna opinionsbildning. Jag vill något beröra ämnen som jag och andra ledamöter från centern har tagit upp i ett par motioner, nr 919 och nr 1661. De behandlar främst de mindre och medelstora företagens problem, som utan tvivel är stora i dag, men särskilt på längre sikt. Flera talare har betygat den åsiktens Näringspolitiken Mindre och medelstora företag Näringspolitiken Mindre och medelstora företag riktighet. Som ett exempel kan jag nämna den kraftiga förskjutning som sker mot storföretag. En uppgift i en av motionerna säger att landets 25 största företagsgrupper har ökat sin andel av de anställda från 28 96 år 1963 till 37 96 år 1973. Denna tendens synes ha förstärkts under senare tid, vilket de många uppköpen av familjeföretag vittnar om. Utredningar som har företagits genom Industriförbundets försorg styrker också denna teori. Ett annat exempel är att det är brist på unga människor som vill ägna sig åt företagandet som yrke. En undersökning från Kronobergs län visar att företagare, som där stod i begrepp att sälja sina företag, trots att de hade arvingar inte var intresserade att sälja till dem — eller att arvingarna å sin sida kanske inte var intresserade av att överta företaget. Man bedömer tydligen förutsättningarna och kanske också stämningarna vara sådana att man hellre väljer andra, tryggare och kanske mindre utsatta yrken. Detta måste vara betänkligt. Ett ytterligare tecken, som kan vara en följd av de andra nu nämnda, är den minskade nyetableringen. Tendensen under 1950 och större delen av 1960-talet var ju, att nyetableringen hade betydligt större omfattning än nedläggningen av företag. Från slutet av 1960-talet och fram till nu har utvecklingen varit den motsatta: det är flera företag som nedläggs än som nybildas. Enligt min mening är denna utveckling oroande i flera avseenden. En koncentration i näringslivet motverkar konkurrensen och försvårar inflytandet såväl från de anställda som från de breda konsumentgrupperna. För de många mindre orterna i landet är koncentrationsutvecklingen negativ och motverkar en decentralisering av samhällsfunktionerna och arbetet på en stabilisering av befolkningsutvecklingen. När storkoncerner köper upp mindre företag händer det ofta att ledningen för företaget kommer att förläggas till andra orter, långt från den där verksamheten sker. Det innebär en utarmning av en företagsmiljö, vilken är så väsentlig när det gäller att skola upp nya människor och för att nya företag skall etableras och utvecklas. I perioder av konjunkturnedgång är det ofta företag med ledningen på annan ort som läggs ner eller får begränsa sin verksamhet. För mindre orter är detta mycket kännbart. En av anledningarna till att många företag säljs till storkoncerner eller läggs ned är den brist på efterträdare som jag förut berört. Det är mycket allvarligt om antalet ungdomar, som har förutsättningar att bli företagare, finner att omständigheterna i dag är sådana att de inte bör reflektera på den banan. Då måste det vara något fel på de grundläggande förutsättningarna för företagsamhetens fortbestånd. Det kan vara så att den allmänna attityden till företagsamheten bör bli mer positiv, men det beror också i hög grad på hur utbildningen i ungdomsskolorna läggs upp, hur villig man är att vidtaga förbättringar i företagsamhetens villkor osv. Jag tror att en av de viktiga uppgifterna just nu är att genom ökad företagsutbildning, genom ömsesidig information mellan samhället och näringslivsorganisationerna, genom beredande av provarbete och praktikarbete i företagen söka vinna fler ungdomar för företagsverksamheten. Andra orsaker till den minskade tilltron till särskilt de mindre och medelstora företagens möjligheter är att dessa fortfarande, trots allt som sagts i olika sammanhang, ändå är missgynnade i förhållande till storföretagen. Flera exempel på detta har omnämnts tidigare och även i debatten i dag. Med hänsyn till den betydelse som de mindre och medelstora företagens verksamhet har tror jag att samhället måste ta särskild hänsyn till dem vid utformningen av sina beslut. Låt mig endast ta ett exempel från kreditgivningens område. De mindre företagen har av självklara skäl betydligt svårare att uppvisa en sådan kreditvärdighet som stora sedan länge väl etablerade företag har. Detta måste, om man vill att de små företagen skall överleva och utvecklas, kompenseras genom att de långivande myndigheterna och bankerna åtar sig ett större risktagande. En sådan uppgift har också ålagts företagarföreningarna, men ofta är även i dag deras kreditbedömning omständlig och restriktiv. En företagare som har en god idé måste inte bara sätta sin egen tid och sina egna resurser på spel. Han måste också ofta sätta sin familjs ekonomi och fortbestånd på spel för att kunna få fram sin idé till produktion. När kreditrestriktioner sätts in drabbas i första hand de mindre företagen genom att de har arbetat med större andel lånat kapital — trots att det är de större företagen som man vill nå med kreditrestriktionerna, eftersom de har den större delen av omsättningen. Tiden medger inte att jag går in på flera sådana exemplifieringar. Jag vill bara ytterligare framhålla att det är av utomordentlig vikt att det råder en viss balans mellan mindre, medelstora och större företag i vårt näringsliv. De mindre företagen har en stor betydelse för förnyelse och utveckling. En stark och expansiv mindreföretagssektor är också en garanti för tillväxt även för vårt övriga näringsliv. Denna sektor har en öppen och mindre byråkratisk struktur. Detta främjar idégivning och nyskapande, det ger dynamik i näringsliv och samhällsutveckling. För att vi skall ha en produktion som ger stor valfrihet för konsumenterna i fråga om varors kvalitet och utformning behövs just de mindre företagen med sin flexibilitet, sin varierande skaparmöjlighet och sin personligt präglade idérikedom. För att den stora servicesektorn skall fungera erfordras likaså de mindre företagens tjänster. Här skulle vi riskera allvarliga försämringar i händelse att de mindre företagens livskraft och vidareutveckling stagnerade. För många mindre orter i det här landet är sysselsättningen helt beroende av de mindre och medelstora företagens fortsatta existens. Enligt Kronobergsutredningen, som jag nyss omnämnde, är 87 96 av företagen i länet familjeföretag och bara tre företag har över 500 anställda. Det visar hur oerhört beroende orterna ute i landet är av de mindre företagen. I de motioner jag medverkat i liksom i många andra har dessa frågor Näringspolitiken Mindre och medelstora företag Näringspolitiken Mindre och medelstora företag tagits upp ur olika aspekter, och många förslag har ställts. Utskottet har behandlat vart och ett av dessa yrkanden, men som sagt har man i de flesta fall hänvisat till pågående utredningar. Vi tycker att man skulle ha kunnat gå litet längre i generositet och i förståelse för de problem som har tagits upp i denna motionsflod. Ett stort antal reservationer föreligger ju också från oppositionen. Jag vill i alla fall uttala den förhoppningen, att dessa motioner och denna debatt skall ha en positiv inverkan på skeendet under den närmaste framtiden och att förslagen snart skall komma upp som regeringsförslag. I annat fall får vi väl komma igen. Herr talman! Jag yrkar med dessa ord bifall till de reservationer som centerpartiets representanter i näringsutskottet står för.
Herr talman! Jag kan väl vara överens med herr Johan Olsson i Järvsö om en del av målen, men vi kan verkligen ta upp en diskussion beträffande medlen; det är ju där vi har vår lilla motsättning. Inte heller är jag ense med Johan Olsson om tyngden i det han påstår. Att man inte finner några arvingar som är villiga att ta över företagen är en väsentligt svårare fråga än som Johan Olsson framställer den. I huvudsak är detta en följd av att vi har ett ökat välstånd i samhället. Det är inte längre högsta ”status” att vara företagare. Det ger lika bra uppgifter och lika bra ställning att ha andra sysselsättningar som att vara företagare. Förr i världen, för 50 år sedan, stod en företagare mycket högt på den sociala rangskalan och hans plats var mycket eftersträvansvärd. De här problemen har alltså med det ökade välståndet och den därav följande utjämningen att göra i mycket stor omfattning — jag vill inte säga uteslutande. Den där givna arvsföljden var inte heller alltid särskilt bra. Den var ofta en nackdel för familjeföretagen och kunde anföras som en belastning för dem. Det var inte alls säkert att arvingen var den lämpligaste som företagare. Tvärtom visar utvecklingen i ett mycket stort antal fall att den där stackars arvingen, som var utpekad redan från vaggan att överta företaget, var varken hågad eller lämpad för det. Den naturliga arvsföljden var säkert inte så överdrivet lyckad på sin tid — och den finns kanske fortfarande. Till sist skulle jag, med anledning av det herr Johan Olsson säger, vilja varna för att här bygga upp en motsättning mellan mindre företag och storföretag. För det första finns det ju ingen klar gräns, som jag försökte säga i mitt förra anförande. För det andra skall vi ha klart för oss att storföretagen fungerar i ett samhälle med en liberal marknadsekonomi, och en sådan har vi ju, även om varken herr Johan Olsson eller jag — i varje fall inte jag — i längden vill ha den. Men i ett sådant samhälle innebär storföretagen den naturliga utvecklingen av all företagsamhet. Vi kan inte konstruera upp en sådan motsättning. Det var kanske inte heller herr Johan Olssons mening.

Herr talman! Herr Wååg tar upp problemet med företagsetableringen och arvingarnas minskade benägenhet att fortsätta i sina fäders spår. Han sade att det kan bero på det ökade välståndet. O. K., det skulle kunna bero på detta. Men företagen lever ju i nutiden, och problemen uppstår då kanske på grund av att välståndet är så högt att ingen vill fortsätta att bli företagare. Det är ur den synpunkten vi har angripit frågan. Vi kan alltså inte låta företagens fortbestånd äventyras på grund av att det sker förändringar i samhället. Om vi anser att företagen behövs, måste vi vidta några åtgärder för att de skall bestå. Sedan var det inte så säkert att arvingarna var bästa efterträdare. Det kan jag gott hålla med om, men det är inte det som vi särskilt har poängterat. I den motion som jag står för har vi sagt att vi vill ha förslag, syftande till att underlätta övertagande och nyetablering samt drift av företag för personer i familjeföretagskretsen, anställda samt unga människor med företagarintresse enligt vad som i motionen angivits. Vi skulle gärna se att även de anställda hade intresse och förutsättningar för att kunna bli efterträdare i företagets ledning. Man vill givetvis inte skapa en motsättning mellan större och mindre företag. Men utvecklingen går i den riktningen att det skapas skillnader mellan större och mindre företag. Jag nämnde ett par exempel och skulle kunna nämna många fler — och åtskilliga har nämnts i den här debatten tidigare i dag — som visar att man på grund av omständigheterna är missgynnad som mindre företagare. Vill man att de mindre företagen skall bestå, då vill man också vidta åtgärder så att de kan kompenseras med hänsyn till de olika förutsättningar de har i den verklighet där de existerar. Det är detta vi vill göra för att inte småföretagssektorns framtid skall äventyras.
Herr talman! Jag vill bara erinra herr Olsson i Järvsö om att sådana åtgärder är ingrepp i den liberala marknadsekonomin.

Herr talman! I min motion nr 1682 diskuterar jag utvecklingen inom dagligvaruhandeln och koncentrationen till de tre stora blocken. Denna utveckling kan få mindre önskvärda konsekvenser ur konsumentsynpunkt ifall konkurrensen inte hålls levande. I denna situation är de fristående enskilda livsmedelshandlarna av stor betydelse. De kan fungera som pådrivare och som jämförelseobjekt i olika avseenden. Jag föreslår i min motion att AB Handelskredit, som arbetar för att främja de enskilda köpmännen, skall få samhällets stöd så att institutet kan öka sin kreditgivning till de enskilda köpmännen. Näringsutskottet finner inte detta erforderligt. På s. 68 framhålls det t.o.m. att man på Handelskredit i stort sett är nöjd med sin tillvaro och inte känner behov av några fler insatser från statens sida. Det stämmer inte med de uppgifter Näringspolitiken Mindre och medelstora företag Näringspolitiken Mindre och medelstora företag jag har fått från Handelskredit. Det har för mig framhållits att det skulle vara utomordentligt värdefullt om Handelskredit kunde öka sin kreditvolym mer än vad som i dag bedöms möjligt, om detta kunde ske till förmånlig ränta. Med hänsyn till det allmänna kostnadsläget inom detaljhandeln är det angeläget att hålla räntesatsen så låg som möjligt. Precis som jag framhållit i min motion finns således möjlighet för samhället att förbättra de enskilda köpmännens arbetsvillkor genom stöd till AB Handelskredit. Bästa tillvägagångssättet är uppenbarligen inte att tillföra AB Handelskredit AP-pengar, vilket skulle medföra strängare regler för utlåningsverksamheten, utan i stället att staten utsträcker en garanti till AB Handelskredit. Så har skett i Danmark för ett liknande kreditinstitut. Herr talman! Jag har inget yrkande i dag, men uttalar en förhoppning om att distributionsutredningen måtte uppmärksamma den här frågan på ett positivt sätt.
Herr talman! Till fru af Ugglas vill jag säga att utskottet på s. 68-69 åberopar skrivelsen från AB Handelskredit fullt korrekt och riktigt. Bolaget säger i denna skrivelse, vilket utskottet återger, att det f. n. inte behövs något kapital utöver vad som finns för utlåningsverksamheten. Då tycker jag liksom utskottet att det yrkande som framställs i motionen 1682 är en överloppsgärning. Riksdagen bör ändå inte pådyvla AB Handelskredit kapital ifrån AP-fonderna. Fru af Ugglas har inte något yrkande, och utskottet är enhälligt i att avstyrka hennes motion. Inte ens de borgerliga ledamöterna i utskottet har yrkat bifall till den. Jag yrkar bifall till utskottets betänkande i denna punkt.
Herr talman! Jag hade nöjet att dricka kaffe med VD i AB Handelskredit häromdagen i riksdagsrestaurangen. Han lämnade mig en kopia av en skrivelse han tillställt näringsutskottet, åtminstone dess sekreterare. Det kan hända att AB Handelskredit tillställt utskottet flera skrivelser, men ur den kopia av skrivelsen jag har i min hand kan jag citera att han säger: ”Den kraftigt ökade efterfrågan från detaljhandelns sida på krediter genom Handelskredit ställer allt högre krav på nya resurser. Mot denna bakgrund skulle det självfallet vara utomordentligt värdefullt om möjligheter skulle kunna erbjudas att säkerställa kapital till förmånligare villkor än f. n. under förutsättning att den nuvarande handlingsfriheten vid bedömning av låneärenden kan bibehållas.” Här kommer alltså AP-pengarna in. AB Handelskredit vill inte ha AP-pengar utan i stället en statlig garanti.
Herr talman! Jag har originalet till skrivelsen från AB Handelskredit här i min hand. Fru af Ugglas återger skrivelsen korrekt, det kan jag säga. Vad fru af Ugglas citerar på andra sidan i skrivelsen strider dock uppenbarligen mot vad som sägs på första sidan i den.

Herr talman! Motionen 1975:283 vill anvisa några nya, djärva tag för att främja svensk exportverksamhet, särskilt med tanke på de små och medelstora företagen. Det är dessa företag jag i näringslivsfrågorna brukar benämna mindreföretagen. Det gäller att till förhållandevis låga kostnader men med effektiva metoder ge landets mindreföretag de möjligheter till marknadsstudier i utlandet som de måste ha för att kunna fungera men som de nu har i alltför ringa grad. Mindreföretagen har som bekant synnerligen små möjligheter att lära känna världsmarknadens olika krav och varubehov. Därför tillverkar de nu i huvudsak varor som är anpassade för vår hemmamarknad och som i övrigt passar särskilt bra för resp. mindreföretags egen maskinpark och tillverkningsteknik. Varorna blir därigenom produktanpassade och särskilt lämpliga för hemmamarknaden. Det görs emellertid många mer eller mindre dyrbara och tyvärr ofta fruktlösa försök att föra ut samma produkter på världsmarknaden. Orsaken till att detta inte lyckas så bra som önskvärt är ligger till stor del i att produkten inte är marknadsanpassad för en aktuell marknad. Det är i det avseendet som våra mindreföretagare tyvärr är ganska blinda för rådande krav, behov och önskemål ute i världen. Mindreföretagen har inte tid eller råd att ligga ute med representanter som kan göra effektiva marknadsstudier. Detta måste därför skötas av gemensamma organisationer. Enligt min uppfattning utför dock inte våra handelsrepresentationer i utlandet denna marknadssondering tillräckligt effektivt. Det saknas innovationskraft och tekniskt kunnande i den omfattning som erfordras för att göra en effektiv uppsökande marknadsstudie. Det saknas resurser att sakligt och i god tid tala om för de svenska hemmaföretagen vilka produkter som svensk småindustri bör tillverka, som verkligen kommer att passa och behövas på resp. utlandsmarknad. Företrädare för andra länder reser ut i världen för att studera dessa varubehov och för att skapa leveransmöjligheter för sin hemmaindustri. Representanter för våra svenska storföretag gör det också, och det är därigenom som företagen vet vad de skall tillverka och leverera från år till år. Men våra mindreföretagare har alltså inte möjligheter att göra dessa uppsökande marknadsstudier. De måste stanna hemma i verkstaden och se till att maskinerna kan hållas i gång och att den administrativa verksamheten fungerar. Och då blir tillverkningen också mest inriktad på produkter som bäst passar för hemmamarknaden. Men det är ganska säkert att även vårt land förr eller senare tvingas Näringspolitiken Mindre och medelstora företag Näringspolitiken Mindre och medelstora företag att sända ut tekniska kunskapare till olika exportmarknader för att därmed skapa en välbehövlig kontaktverksamhet mellan exportmarknaden och våra mindreföretag. Som jag bl.a. föreslår i motionen 283 i år och har föreslagit tidigare bör våra handelssekreterarkontor kompletteras med tekniskt utbildad personal som har verkligt god kapacitet för uppdraget att utröna vad svenskt näringsliv kan tillverka eller uträtta på just den aktuella marknaden. Genom en sådan teknisk återkoppling kan marknadsbehov och marknadskrav jämte goda tillverkningsidéer levereras hem till svenskt näringsliv. Då kan mängder av produkter göras marknadsanpassade och därmed avsevärt mer attraktiva ute i världen. Så länge vi inte har en sådan marknadsanalys blir mindreföretagarnas tillverkning oftast — som hittills — produktanpassad till behovet på hemmamarknaden och till egna idéer och maskintillgångar. Men utskottsmajoriteten säger nej till dessa positiva motionsförslag. Och man lägger också en viss tyngd vid påpekandet att utskottet avvisade ungefär samma motionskrav under tidigare år. I frågor av den här arten, där utvecklingen med en naturlags säkerhet går framåt från år till år, borde väl tidigare, negativa ställningstaganden inte vara värda att åberopas. Visst går de goda förslagen ändå i verkställighet så småningom — vi kommer troligen att tvingas till det — men resultatet av denna ordning blir vanligen ett slags ”eftersläpningspolitik” som vårt land enligt min mening inte har råd med i dessa tider av hårdnande utlandskonkurrens. Den som intresserat följer den tekniska och näringspolitiska utvecklingen märker ganska lätt det relativt stora tidsavståndet mellan grundidé och praktisk verkställighet. Jag kan i detta sammanhang inte låta bli att som ett närliggande exempel tänka på en annan motion, 1975:1615, som också berör exportfrågor. Den gäller export av byggvaror, som ju också i många fall är en fråga för mindreföretag i den speciella branschen. Det är oerhört angeläget att förbättra arbetssituationen för de arbetslösa i byggbranschen, och jag anser att de vägar jag har försökt anvisa där skulle leda till en förbättring. Men näringsutskottet har — ganska lättvindigt — avstyrkt den motionen. Och vad hade man då för grunder för detta? Jo, samma ofattbart svaga motiv som redovisas i den då aktuella propositionen, 1975:1, bilaga 12 s. 34. Jag kan inte uppfatta det som något annat än bristfällig kännedom om rådande verkliga förhållanden och t.o.m. som en direkt ovilja att sätta in behövlig hjälp, i det fallet till byggbranschen, då det gäller exportstimulerande åtgärder. Inte ens 5 milj.kr. per år för att försöka sätta fart på byggexporten ville man gå med på. Propositionens och departementschefens formulering i detta angelägna avseende grundar sig på vissa remissinstansers ”svårighet att ta ställning”. Då jag inte kan förstå att man ryggar tillbaka inför påstådda så enkla svårigheter i en så viktig sysselsättningsfråga måste jag få läsa in propositionens formulering i protokollet, så att flera intresserade personer får tillfälle att begrunda den.

Vidare påpekas att byggbranschen även omfattar sektorer och företag som ej kan anses ha behov av statligt stöd.” I stort sett samma formulering använder departementschefen på s. 36. Men betyder det då så mycket om underlaget i ett så angeläget ärende är vad man kallar otillräckligt? Skulle man ha gått med på denna begäran om underlaget hade varit tillräckligt? Om så är, kan man väl lätt arbeta fram ett bättre underlag. Det kan inte vara svårare där än inom andra branscher att åstadkomma vad som behövs för att avhjälpa de brister som råder. För mig såsom tekniker tyder det på bristande teknisk förståelse för de verkliga problemen och på bristande initiativkraft, då man i politiken åberopar svårigheter av den art jag nu angivit. Beträffande de exportstimulerande åtgärderna i sin helhet gäller för i år samma förhållande som tidigare med avseende på det ekonomiska stödet. Summan av kostnaderna för de exportstimulerande åtgärderna - som alltså borde kunna ge betydligt ökat antal arbetstillfällen — är fortfarande mindre än 1 96 av AMS-pengarna. Slutligen, herr talman, några ord i all korthet om landets många värdefulla tekniska uppfinnare. Som jag har sagt flera gånger tidigare här i kammaren är de ofta en guldgruva som tyvärr inte tillräckligt tagits till vara i samhället. För att kunna konkurrera ute i världen behöver vi skapa nya unika produkter. Att konkurrera med sådant som tarvar mycken dyrbar svensk arbetskraft är som bekant ganska svårt på grund av kostnaderna. Men uppfinnarna har ofta mycket svårt att skydda sina idéer och att tillverka fungerande demonstrationsmodeller. Det kostar vanligen ganska mycket pengar, och risken att förlora ensamrätten är stor. På den punkten är lagen och de svenska förhållandena orättvisa mot uppfinnarna. Jag vill gärna kalla uppfinnarna för ”teknikens konstnärer”. Låt oss jämföra dessa ”teknikens konstnärer” — som kan ge många människor sysselsättning — med t.ex. konstnärer av typ kompositörer; därmed inte någonting ont om kompositörer — tvärtom. En kompositör som har skapat några satser har sina ord och toner skyddade. Om någon tar en del av vad han har skapat är det åtalbart. Men uppfinnaren, som alltså kan Näringspolitiken Mindre och medelstora företag Näringspolitiken Mindre och medelstora företag ge möjligheter till arbete, har inte genom samhällets försorg detta skydd i den utsträckning han är värd. Det finns mycket mer att säga om hela detta frågekomplex men tiden räcker inte till det. Herr talman! Jag får härmed yrka bifall till reservationen 15 i närings

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om jag är beredd att medverka till sådan ändring i gällande skatteförordning att synskadad person, som är helt beroende av ledarhund för att komma till och från sitt arbete, får göra avdrag för hundens matkostnader i sin självdeklaration. Kostnader av det slag som berörs i frågan räknas enligt våra skattelagar till personliga levnadskostnader. Avdrag för sådana kostnader medges i regel inte vid inkomstbeskattningen. Om de särskilda kostnaderna är så pass betydande att inkomsttagarens skatteförmåga har blivit väsentligt nedsatt kan emellertid ett s.k. extra avdrag medges. Redan nu kan alltså i ömmande fall avdrag medges för sådana kostnader som herr Andersson åsyftar. I sammanhanget får också beaktas de skattefria bidrag till förvärvsarbetande blinda som utgår för att täcka uppkommande merkostnader. Frågan om avdragsrättens framtida utformning i allmänhet behandlas av 1972 års skatteutredning. Jag är inte beredd att nu ta ställning till eventuella nya avdragsregler för enskilda specialområden i avvaktan på utredningens förslag.
Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret på frågan. Jag känner mig naturligtvis inte tillfredsställd med det. Om en blind person, som är helt beroende av sin ledarhund, inte får göra avdrag för matkostnaderna för hunden måste det vara fel — även om skattemyndigheterna självfallet kan hänvisa till gällande skattelagar. Det måste vara något fel på skattelagarna. När man kan få göra avdrag för resor till arbetet för bilkostnader, bensinkostnader eller taxi, varför skall då inte en blind få göra avdrag för matkostnader för en hund som han behöver för att klara av sitt jobb. I vanligt folks ögon måste detta framstå som en inkonsekvens av närmast utmanande slag. Det är märkligt att det här förhållandet inte är uppenbart i skatteexperternas ögon. Finansministern säger att man skall beakta att det skattefria bidrag, som förvärvsarbetande blinda får, utgår för att täcka uppkommande merkostnader. Men invaliditetsbidraget utgår till handikappad oavsett om han har hund eller ej och oavsett om han har förvärvsarbete eller ej. I en skrivelse till riksskatteverket 1973-01-17 har socialstyrelsen hemställt om avdrag för kostnader för ledarhund för blinda som behöver hund för att kunna ta sig till sitt arbete. Socialstyrelsen säger: ”Ledarhund med ovannämnda uppgifter är att betrakta som ett färdmedel för den synhandikappade. Kostnader för hund borde därför vara avdragsgilla på samma sätt som andra resekostnader till och från arbetet. En rörelsehindrad person får göra avdrag för kostnader för t.ex. bil till och från arbetet oaktat han samtidigt åtnjuter invaliditetsersättning. Den handikappades behov och inte handikappets art bör rimligen vara avgörande i fråga om avdragsgilla resekostnader.” Regeringsrättens utslag är prejudicerande. Tidigare har dock dels kammarrätten beviljat avdrag till förvärvsarbetande med ledarhund, dels har länsskatterätterna i vissa län beviljat blinda som är helt beroende av ledarhund det här avdraget. Jag tycker att finansministern skulle kunna medverka till en ändring av gällande bestämmelser, trots den sittande utredningen. Finansministern har också den kraft och pondus som fordras. Det här är en jämlikhetsfråga i högsta grad. Från samhällets sida försöker vi jämna vägen för dem som har ett handikapp, och det finns väl all anledning att eliminera detta — det uppfattar jag det som — skattekineseri. Det rör sig här inte om några större avdrag utan endast om ca 5 kr. per dag. Det är rimligt jämfört med vad taxikostnaderna skulle bli i motsvarande fall. Om man tillåter dessa avdrag blir det alltså ur samhällets synpunkt en ren inbesparing.
Herr talman! Jag är medveten om att det kan anföras många både rimliga och hjärteknipande skäl för ett bifall till den framställning som herr Andersson i Örebro gjort. För förvärvsarbetande blinda har emellertid medgivits ett speciellt bidrag för merkostnader i samband med resorna till och från arbetet. Det är således endast förvärvsarbetande blinda som har detta bidrag, som i dag är 5400 kr. och utgår skattefritt. Om vederbörande har något så när rimlig inkomst, kan det för den blinde vara lika mycket värt som en arbetsinkomst på ungefär det dubbla beloppet. Det finns emellertid också möjligheter att i det enskilda fallet bevilja extra avdrag vid beskattningen. Den nu aktuella frågan har bedömts av skattemyndigheterna, och de har i första instansen icke ansett att sådana speciella skäl förelåg som krävs för extra avdrag. I överklagandet i sista instansen i regeringsrätten har man också följt avslagslinjen. Jag är medveten om att myndigheterna kan stanna vid olika uppfattningar. Socialstyrelsen har en uppfattning medan regeringsrätten, som dömt i frågan, har en annan uppfattning. Men det är väl inte så överraskande om jag i hela det spektrum av anspråk på avdrag i samband med inkomsternas förvärvande som föreligger inte för ett enda fall vill ändra lagstiftningen, speciellt med tanke på att den intensivt arbetande skattekommittén har att bevaka hela avdragsproblemet och föreslå åtgärder på området.
Herr talman! Ja, de synskadade har ju alltid intagit en särställning när det gäller generella bidrag, och det har gällt oavsett arbetsinkomst. Invaliditetsersättningen för synskadade är av mycket gammalt datum. Den infördes i början av 1930-talet och var då en ren lytesersättning utan något som helst samband med arbetsinkomst. Men det skattefria bidraget till de synskadade motiveras av de ständiga merkostnader dessa har för taxiresor, utgifter för ledsagning, oförmåga att bevaka tillfällighetspriser osv. Det finns också ett helt spektrum av sådana svårigheter för den synskadade. Jag uppfattar den aktuella frågan som ett problem för den grupp av människor som har detta svåra handikapp. Jag känner mig djupt besviken över att denna lilla grupp av förvärvsarbetande trots allt inte får möjlighet att göra det aktuella avdraget, som skulle föranleda måttliga kostnader för statsverket. Om de synskadade hänvisas till enbart taxiresor blir kostnaderna betydligt större.
Herr talman! Även om frågeställaren är besviken över skattemyndigheternas ställningstagande, som varit detsamma från lägsta till högsta instans, menar jag att detta inte är tillräckligt motiv för att lägga fram en särskild proposition om avdragsrätt för matkostnaderna för ledarhund. Vi har en skatteutredning som ser över hela problemet, och dessutom utgår ett skattefritt bidrag på 5 400 kr., vilket är till för att täcka speciella omkostnader för blinda med förvärvsarbete. Några andra får ju inte detta
Herr talman! Då har jag för dagen ingenting annat att hoppas på än att man när propositionen i anledning av skatteutredningens förslag framläggs skall ha beaktat de av mig framförda synpunkterna angående de synskadade.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig om jag anser att det slags information som han citerar är lämplig och befrämjar SIDA:s Torsdagen den Det ingår i SIDA:s uppgifter att sprida upplysning om utvecklings 17 april 1975 länderna och om de sociala, politiska och ekonomiska faktorernas roll — oo i denna utveckling samt om Sveriges insatser för att bidra till ekonomisk Om utformningen och social utveckling och utjämning i dessa länder. av viss information Inom ramen för denna verksamhet låter SIDA även enskilda bistånds från SIDA arbetare redovisa sina erfarenheter och intryck. Den bok som herr Nilsson refererar till ingår i en serie som heter Jobba i u-land. Allmänt sett finner jag information på detta område värdefull. Jag tycker också att det är bra att personer med olika samhällsåskådning får ge sin syn på erfarenheterna av u-landsarbete. Naturligtvis måste författarna själva välja och ta ansvar för såväl innehåll som framställningsform. Jag finner alltså ingen anledning att här recensera vare sig den nämnda eller andra böcker i serien.

Herr talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för att hon har svarat på min fråga. Vad hon sade i svaret om ”SIDA:s uppgifter att sprida upplysning om utvecklingsländerna” anser jag vara riktigt, men det står i mycket bjärt kontrast till den bok som jag åsyftar. Jag är mycket förvånad över att biståndsministern säger att hon finner ”information på detta område värdefull”, om hon i detta innesluter vad som står i den här boken. Boken På slak lina har upprört mig. Jag måste fråga: Vad är syftet? Vet SIDA om den, vet SIDA:s styrelse om den, vet biståndsministern om vad som står i den? Och vilken grupp står bakom en sådan bok, vilka intressen? Boken är skriven av en jordbruksexpert, en doktor, en lärd och berest man. Vem betalar hans resor? Den bild författaren ger av missionen stämmer ganska bra med den mycket missvisande bild som ibland ges i massmedia. Boken har upprört inte bara frikyrkorna. Kyrkans missionsstyrelse har enligt uppgift begärt svar på en del frågor om detta slags information men har ännu inte fått något besked. I Svensk Veckotidning skriver pastor John Hedlund om boken och citerar bl.a.: ”Det finns ingenting som kristendomen medför som inte på ett eller annat sätt medfört hemska problem och sånt som var sju resor värre.” Vidare förekommer benämningar på kristna arbetare och missionärer som inte ens kan läsas in i riksdagsprotokollet. Hela boken präglas av en ironi och ett hån som är fruktansvärda. Missionärerna kallas frimicklare och hallelujatanter. Jag kan citera något: ”—-—--— vilka är dessa kärringar med den finska accenten jo det är klart det är pingsttanterna som vi hört om från sjundedagsadventisten mittemot och nu är vi allt riktigt inblandade och att bygga dasset mitt framför Sedan talar författaren mycket ironiskt om läkarmission och botande Nr 60 av sjuka och förklarar att kristendomen skapar problem. Torsdagen den Man kan läsa på s. 29 att det är nöden som framkallar religiöst intresse 17 april 1975 OSV. Jag delar den recensents uppfattning som i Sydsvenska Dagbladet - Om utformningen skrev: Fy skäms, SIDA! Låt mig åtminstone säga fy skäms till den som = av viss information har skrivit boken. från SIDA Samma recensent skriver att detta är en av de vulgäraste och dummaste böcker han har läst. I samband med utgivningen av en annan bok i samma serie, Möten i Swaziland, meddelade SIDA författaren att man inte ville ha det avsnitt som handlade om kyrkorna, eftersom det inte ingick i SIDA:s informationsprogram att behandla religiösa företeelser. Då blir frågan: Skall man inte utesluta också det som är negativt om man inte vill ha med det som är positivt? Slutligen måste jag fråga: När får kyrkorna — speciellt frikyrkorörelsen — möjlighet att i stället framföra en information som verkligen belyser deras arbete, en information betalad med statsmedel?
Herr talman! Först vill jag upprepa för herr Nilsson i Agnäs vad jag sagt, att jag allmänt sett finner information på detta område värdefull samtidigt som jag inte finner anledning att recensera vare sig den här boken eller andra. Herr Nilsson frågar mig om jag har läst boken. Det har jag gjort sedan herr Nilsson ställde sin fråga. Jag vill säga att jag personligen reagerar mot det ordval som används i det av herr Nilsson citerade avsnittet i boken. Men jag upprepar att det här gäller böcker som författaren själv står för. Vilken grupp står bakom? frågar herr Nilsson. Det är författaren själv som här beskriver hur han har upplevt sin situation som biståndsarbetare. Det är alltså inte så att SIDA eller regeringen står bakom vad som står i boken, utan det är författarens egna synpunkter.
Herr talman! Det gläder mig att fru statsrådet säger det hon nu sagt då det gäller hennes uppfattning om bokens uttryck. Men man måste fråga: Skall verkligen pengar användas till information av det här slaget? Vi har kämpat i motioner från vårt håll — och det har man gjort från många håll — för att få ut information om u-landsarbete och inte minst om u-landsarbetets historia. I motionen 75 till årets riksmöte — från tre partier — talas om att missionen måste få framställa sin dokumentation av arbetet från början och fram till nuet. Men det är mycket svårt att få några slantar till sådant. Då måste man ju fråga om det här verkligen främjar SIDA:s syften, även om nu den här personen i och för sig är intressant och skriver 227 klatschigt enligt vissas mening. Sedan jag har läst boken måste jag undra om Nordiska Afrikainstitutet verkligen arbetar som det skulle. Jag har skaffat fram en del litteratur och finner att det kostar över I milj.kr. i anslag under innevarande budgetår. Man får också veta att den här mannen som har skrivit boken håller föreläsningar i främmande världsdelar — bl.a. i Canada och USA —- om vad som sker i Östafrika. När jag fått den uppgiften måste jag fråga: Vilken uppfattning har man i Canada och USA om t.ex. svensk mission — det kan hända att han inte har sagt någonting om det — och vilken uppfattning har man om Afrika? I boken finns det fler företeelser som är gisslade, t.ex. Världsbanken. Det står på s. 44 ett citat från Matteus 13:12: ” Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han icke har.” Världsbankens verksamhet framställs så att man tar från dem som är fattiga och ger åt dem som redan är rika. Den här boken behöver verkligen den svenska regeringen se på i många avseenden — det är mitt slutomdöme.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig vilka principer som följs och vilka krav som ställs från svensk sida när utlämning begärs från annan stat och man har att från svensk sida bedöma huruvida domstolsutslaget är oriktigt grundat eller inte. Enligt utlämningslagen skall en begäran om utlämning från Sverige grundas på fällande dom eller häktningsbeslut i den främmande staten. Om begäran grundas på dom får utlämning beviljas bara om domen stöds av utredningen. Utlämning får vidare inte beviljas om domen annars föranleder allvarlig erinran. Från dessa regler när dom skall godtas finns dock undantag. Sverige har genom vissa utlämningsavtal med andra stater förbundit sig att vid prövning av en framställning om utlämning till sådan stat i princip godta fällande dom. En utlämningsframställning kan i ett sådant fall vägras endast om domslutet är uppenbart oriktigt. De bestämmelser som jag nu har redogjort för tillämpas på sedvanligt sätt i enlighet med lagtextens ordalydelse och förarbetena till lagstiftningen.

Herr talman! Jag har ställt en allmänt hållen fråga, och då är det väl på sin plats att jag får ett allmänt hållet och relativt självklart svar. Mer konkret gäller frågan två ting: Vad skall praktiskt anses som uppen Nr 60 bart oriktig dom eller osannolik misstanke, och hur skall man rent allmänt Torsdagen den bedöma rättsförhållandena i det land som begär utlämning? Min fråga 17 april 1975 siktar för dagen främst på rättsförhållandena i USA. Om t.ex. underlagsmaterialet består av tvivelaktiga vittnesutsagor — Om principerna är då domen oriktig? Om underlaget är så svagt att det inte medger = rörande utlämning något omdöme från svensk myndighet — är det nog för att avvisa ut = för brott lämning? Hur kan i så fall högsta domstolen, vilket förekommit, vid sådan bristfällighet först begära kompletterande handlingar och sedan när komplettering vägrats ändå besluta om utlämning? Om det av materialet framgår att själva rättsproceduren föranleder erinringar av betydelse för målets utgång — finns det då tillräckligt tvivel på domen för att vägra utlämning? Svaret på sistnämnda fråga måste rimligen bli ja. Då uppstår frågan varför en svensk domstol faktiskt beslutat om utlämning även i fall där sådana erinringar borde ha varit uppenbara. Frågans andra, konkreta sida är rättsförhållandena i USA. De har väl i alla tider haft betydande kvalitativa brister. På senare år har dock deras korrupta karaktär blivit alltmer uppenbar. Förfalskningar av vittnesmål, mutor, subjektiva förhandsinställningar till bestämda kategorier människor och grova polisövergrepp har varit legio. En grupp som särskilt drabbats härav är de politiskt aktiva svarta. De är föremål för öppna och tysta fördomar. De jagas och utsätts för de brutalaste våldsövergrepp. Politiska mord har i en rad fall initierats av polis eller andra myndigheter.

Herr talman! Jag har redan i svaret sagt att prövning av gällande lagar och konventioner måste ske på sedvanliga grunder för tolkning och tilllämpning av dessa. Det kan inte gälla några särregler för sådana här frågor. Därför kan jag egentligen bara göra följande kommentar till herr Svensson i Malmö.

Den andra allmänna frågan, som handlar om en färgad person och hans situation i ett annat land, berör inte direkt gällande bestämmelser här. Frågan om politisk förföljelse är inte något som kommer in i bilden vid tillämpning av en utländsk dom.
Herr talman! Jag måste nog tyvärr pressa justitieministern litet till.

Sedan vill jag ställa ytterligare en fråga. Justitieministern refererar till internationella konventioner. Det finns en sådan konvention med USA. I texten till den översätts dom med ”sentence”. Betyder det att ett juryutslag som inte följts av ”sentence” också är godtagbart som utlämningsgrundval på samma sätt som dom?

Herr talman! När det gäller USA har man först ett utslag i en jury, och sedan, om vederbörande förklaras skyldig, skall domstolen fastställa vilket straff som skall utmätas. Frågan huruvida ett juryutslag skall kunna räknas som en dom i konventionens mening — som en sentence, för att använda det engelska uttrycket — har högsta domstolen haft att pröva i ett tidigare fall än det som herr Svensson i Malmö här syftar på. Det var 1972. I det fallet, som också gällde utlämning till USA, kom högsta domstolen fram till att juryutslaget var att betrakta som en dom. Därmed föreligger det ett prejudikat, som högsta domstolen också har fallit tillbaka på i det nu aktuella fallet. Sedan, herr Svensson, kan vi naturligtvis föra en allmän juridisk diskussion om tolkningen av lagar och bestämmelser, men den blir föga fruktbar. Det gäller ändå varje gång ett konkret fall, som man får allsidigt belysa och där man får undersöka vilken bedömning som skall göras. Som herr Svensson vet är det också just vad regeringen har att göra f.n. i det av herr Svensson åsyftade fallet.
Herr talman! Jag får tydligen precisera min fråga ytterligare. Låt oss ta som ett principiellt exempel att det av handlingarna i ett utlämningsärende framgår att ett allvarligt rättegångsfel har förekommit eller på goda grunder kan misstänkas, alltså ett rättegångsfel som enligt svensk rättsordning skulle ha lett till ett underkännande av själva domen. Är det då tillräcklig grund för att vägra utlämning? Kan jag få ett svar Nr 60 på den frågan. Torsdagen den Sedan hade justitieministern av förklarliga skäl begränsad tid för sin 17 april 1975 replik, men om han nu får offra ytterligare en replik på mig kanske han kan komma åter till frågan hur han ser på problemet om det med Om principerna tanke på de allmänna rättsförhållandena för politiskt aktiva svarta i USA rörande utlämning finns anledning att för framtiden ha en mera restriktiv bedömning av = för brott utlämningspraxis än vad konventionen ger grund för.

Den andra frågan, om man kan tänka sig en mera restriktiv tillämpning av utlämningslagen och av gällande konventioner när det rör sig om färgade i ett annat land, är också den alldeles för allmänt hållen för att ett svar skall vara till någon större glädje. Även där får det göras bedömningar från fall till fall och från det ena landet till det andra. I stort sett kan man inte göra mycket åt de bestämmelser som finns, men man kan säga upp konventioner och ändra på lagar, om det skulle komma nya värderingar som gör att man vill ha en annan och mera restriktiv bedömning av tillämpningen av vår utlämningspolitik.
Herr talman! Nu kan jag inte riktigt följa justitieministerns resonemang. Han säger att om det föreligger ett allvarligt rättegångsfel och det är av sådan natur att själva domen av rent juridiska skäl rasar samman, så kan detta vara ett skäl att vägra utlämning. Om jag inte har tolkat utlämningslagen alldeles fel så skall det vara ett skäl att vägra utlämning. Då är domen uppenbart oriktig, och då är lagens rekvisit uppfyllt. När det gäller konventionen med USA vill jag bara säga att det är mitt partis bestämda uppfattning att det absolut inte är något tillfredsställande tillstånd att vi med detta land har en konvention som innebär generella skyldigheter att acceptera fällande dom enligt det amerikanska rättssystemet.
Herr talman! Ja, herr Svensson i Malmö, det tråkiga med att föra en juridisk diskussion i riksdagen är just att den måste bli så allmänt hållen. Vad är ett allvarligt rättegångsfel? Man kan inte ställa frågan generellt, och man kan inte heller generellt påstå att ett allvarligt rättegångsfel alltid skall innebära att en dom är uppenbart oriktig; man måste i det konkreta fallet göra en bedömning av om rättegångsfelet är allvarligt. Längre kan jag tyvärr inte komma. 231 I övrigt vill jag bara säga att så länge vi har en viss lag eller en viss konvention, så är regeringen skyldig att tillämpa den.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag nu utnyttjar den nya författningens ordning till att göra ytterligare repliker. När vi diskuterar rättsförhållandena i USA kommer vi egentligen in på vad som skall betraktas som asylrättsgrundande.

Herr talman! Väl kan man föra det resonemanget, men det ligger utanför ramen för den här ställda frågan, eftersom frågan om politisk asyl inte kommer in i bilden när det gäller tolkningen och tillämpningen av en utländsk dom.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat mig om jag är beredd att medverka till att SJ ger kommunerna insyn i de ekonomiska villkoren för den trafik för vilken stöd begärs. Enligt ansökningsförfarandet för lokalt bussbidrag har kommunen att redovisa kostnader och intäkter för den trafik för vilken bidrag söks. För att underlätta kommunernas ansökningsförfarande har bussbidragsnämnden utarbetat blanketter på vilka trafikföretagen redovisar erforderliga kostnadsoch intäktsuppgifter. Sådan redovisning lämnas av såväl SJ som privata bussföretag. I den mån ytterligare precisering av intäktsoch kostnadsposterna behövs får den göras i samband med förhandlingar mellan kommuner och trafikföretag. Enligt uppgift från bussbidragsnämnden lämnar SJ i samma utsträckning som andra företag de på blanketten begärda uppgifterna. Jag har inte funnit anledning att vidta åtgärder för ökad insyn i SJ:s kalkyler.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Av svaret att döma känner kommunikationsministern inte till de faktiska förhållandena. Utgångspunkt för debatten är behovet av kommunikationer för landsbygdens folk och viljan från regering och riksdag att genom statsbidrag stödja den olönsamma landsbygdstrafiken. Bussbidragsnämnden har utarbetat föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av kungörelsen om statligt stöd till lokal landsbygdstrafik. Där ges bl.a. anvisningar till kommunerna om hur kostnaderna för den lokala landsbygdstrafiken skall räknas fram. Kalkylerna upprättas av de olika trafikföretagen, och bedömningen av kalkylernas realism görs av kommunerna. Nu visar det sig emellertid att SJ helt enkelt saboterar detta förfaringssätt genom att vägra att lämna ut det underlagsmaterial som kommunerna behöver för sin bedömning. Därmed saboterar SJ faktiskt också möjligheterna till en god trafikstandard i kommunen, nämligen på så sätt, att om kalkylerna visar ett väsentligt högre underskott än vad slutredovisningen senare kommer att visa, kan kommunen känna sig tvingad att göra inskränkningar i trafiken, eftersom man inte är beredd att acceptera den höga kostnaden. SJ:s agerande och vägran att lämna ut erforderligt material finner jag mycket allvarligt. Detta är en fråga av stor principiell betydelse. Vad innebär i själva verket SJ:s vägran att lämna ut material?

SJ:s agerande framstår som särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av de privata trafikföretagens handlande. Det föreligger såvitt jag känner till inga svårigheter för kommunerna att få fram underlagsmaterial från de privata trafikföretagen. Anser inte kommunikationsministern att SJ borde kunna tillämpa samma öppna redovisning som de privata företagen? Och anser inte kommunikationsministern att kommunernas krav på insyn i trafikföretagen måste tillgodoses, om kommunerna skall kunna ta ansvar för den lokala trafiken och även fullgöra sitt ansvar gentemot staten vad gäller statsbidragen?
Herr talman! Fru Jonäng började med att säga att jag inte känner till förhållandena. Nej, jag måste erkänna att det skulle vara besvärande, om jag och fru Jonäng skulle känna till alla de lokala fall där kommuner runt om i landet förhandlar med, tänker förhandla med eller har diskussioner med olika trafikföretag om den trafik som resp. kommun skall bedriva. Däremot vill jag gärna, herr talman, hävda att jag vet vilka regler som gäller — och dem har jag gett uttryck för i det svar som fru Jonäng har fått på sin direkta fråga. Jag vill tillägga att fru Jonäng nog får lov att precisera sig och inte i allmänt svepande formuleringar anklaga statens järnvägar för att inte fullgöra de informationsuppgifter som företaget har i de här sammanhangen, samtidigt som hon säger att såvitt hon vet fullgör alla privata bussföretag alla redovisningsskyldigheter. Jag beundrar fru Jonäng för att hon kan veta åtminstone det sistnämnda — att man fullgör alla dessa uppgiftsskyldigheter på den privata sidan — men fru Jonäng kan väl som sagt använda den tid hon har här till att lämna några konkreta exempel på det hon anklagar SJ för.
Herr talman! Jag begär inte att kommunikationsministern skall känna till alla enskilda förhållanden, men åtminstone de centrala direktiv som ges bör kommunikationsministern känna till. Många kommuner förhandlar f. n. med olika trafikföretag om stöd till den olönsamma landsbygdstrafiken för bidragsåret 1975/76. I fyra av Hälsinglands kommuner — Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker och Hudiksvall — har man inte träffat överenskommelser, bl.a. på grund av att SJ vägrat att presentera det för kostnadsberäkningarna nödvändiga underlaget. Det är åtskilliga kommuner i vårt land som har samma problem. Vid de diskussioner som en del kommuner har haft med SJ och där man försökt att få fram mer detaljerade uppgifter har det framhållits från SJ:s sida — i varje fall i Gävleborgs län — att man vore förhindrad att ge ytterligare informationer därför att man fått sådana centrala direktiv. Först vägrar alltså SJ att lämna ut erforderligt underlagsmaterial och sedan kommer man med hotelser och säger att om ingen överenskommelse träffas mellan SJ och vederbörande kommun måste inskränkningar göras i trafiken. De här handlingarna är ju sekretesskyddade i den mån de gäller företagens affärsoch driftförhållanden, och jag kan inte förstå vad det är som gör att de privata företagen kan lämna ut sådant material och inte SJ. Det begärs inte mer av SJ än av de andra trafikföretagen, utan det är samma redovisning som begärs.
Herr talman! Det finns inte mycket för mig att tillägga. Jag har i svaret sagt att vi har försökt underlätta kommunernas ansökningsförfarande när det gäller lokalt bussbidrag genom att via bussbidragsnämnden utarbeta blanketter som skall fyllas i av det trafikföretag som kommunen förhandlar med. Det kan vara SJ eller ett privat företag. Det innebär att sådan redovisning lämnas av både SJ och privata företag. Jag har kollat upp med bussbidragsnämnden om man där erfarenhetsmässigt kan säga att SJ lämnar sämre uppgifter än privata bussföretag. Man har svarat nej på den frågan. Fru Jonäng svarar ja på samma fråga och säger alltså att SJ är en sämre uppgiftslämnare än privata företag. Jag tillåter mig att t. v. tro på bussbidragsnämndens uppgifter.
Herr talman! Vad hjälper det med blanketter om SJ vägrar att fylla i dem? För Bollnäs kommun är i varje fall förhållandet det att SJ inte har velat fylla i viss blankett som gäller sakuppgifter beträffande fordon — om inköpspris och återanskaffningspris. Det är betydelsefulla uppgifter som kommunen behöver för att kunna göra sin bedömning. I kommunen hemma är det så att SJ tidigare har lämnat ut det erforderliga materialet men nu har en mera negativ policy härvidlag. Jag tycker det skulle vara väldigt värdefullt om kommunikationsministern här ville göra ett uttalande om att SJ lika väl som de privata trafikföretagen skall lämna de uppgifter som kommunerna önskar få. Jag skulle också gärna vilja ha ett klart besked om huruvida det föreligger centralt givna direktiv i denna fråga.
Herr talman! Det finns inga möjligheter att inom ramen för en fråga gå in i en detaljdiskussion. Jag skall undvika det genom att säga att vill vi fördjupa oss i hela frågan om kostnadskalkyler, uppgiftslämnande och liknande, skall vi spara det till förslagsvis en interpellationsdebatt, så att jag också får tillfälle att tala om den privata sektorns sätt att informera i dessa sammanhang.
Herr talman! Jag måste beklaga att kommunikationsministern inte vill göra detta uttalande som skulle vara av stort värde för kommunerna i deras arbete med trafikförsörjningsfrågorna. Det finns mycket som är problematiskt i den här frågan. Jag kan exempelvis nämna att i Bollnäs kommun har SJ, eftersom man inte kan nå en överenskommelse, hotat med att dra in viss trafik mellan Bollnäs och Edsbyn. Det är en regional tur med anknytning till Stockholmståget. Det är dessutom en av Kungl. Maj:t förordnad ersättningstrafik för nedlagd persontrafik på järnvägen. Det måste vara fel att SJ skall kunna kräva ersättning av kommunen för en regional linje som dessutom är ersättningstrafik. Jag kan bara beklaga att kommunikationsministern inte vill göra något som helst klarläggande i den här frågan som skulle kunna underlätta för kommunerna i deras förhandlingar med trafikföretagen.
Herr talman! Här tar fru Jonäng som exempel en linje där SJ har dragit in trafiken på grund av omständigheter som jag inte känner till. Om vi haft tillräckligt med tid, vilket vi alltså inte har, skulle jag ha kunnat ta fram flera exempel på hur privata bussföretag utan någon direkt motivering och utan någon egentlig kontakt med kommunerna har dragit in busslinjer. Sådana här händelser når mig på ett eller annat sätt när kommunerna klagar över vad som skett. insyn i SJ:s ekonomiska kalkyler Vad vi skulle kunna vara eniga om är att vi behöver värdera ut — och det håller vi f.ö. på att göra — hur vår kollektivtrafik lokalt och regionalt bör se ut för att kommuner, staten och inte minst människorna på de olika orterna skall få den största möjliga nyttan av den.

I så fall ber jag att få upprepa vad jag sade för en stund sedan: SJ är sannerligen inte ett dugg sämre — jag vill inte heller säga bättre - än något annat företag i den här branschen.
Herr talman! Att jag skulle vilja misskreditera SJ får helt stå för kommunikationsministerns räkning. Det har jag ingen som helst anledning att göra. Vad jag vill med min fråga är naturligtvis att underlätta för kommunerna att få till stånd överenskommelser med de lokala trafikföretagen. Vad jag ytterst syftar till är att vi skall åstadkomma en god trafikförsörjning och en god trafikstandard också ute på landsbygden. Insynsfrågorna är principiellt viktiga, och de måste lösas. Man kan inte acceptera en ordning där somliga trafikföretag ställer sig utanför och försvårar möjligheterna till överenskommelser. Jag tycker att kommunerna har rätt i sina krav på insyn. Man kan inte begära att kommunerna skall betala utan att de samtidigt kan ställa kravet på insyn. De måste veta vad de betalar för. Kan inte insynsfrågorna lösas på ett tillfredsställande sätt bör man väl pröva en ändring av statsbidragsreglerna, eftersom insynsfrågorna nära hör samman med dessa.

Herr talman! Redan det gamla högerpartiet under Jarl Hjalmarsons ledning arbetade för att åstadkomma en jämnare egendomsoch förmögenhetsfördelning. Egendomsägande demokrati var den term vi använde i sammanhanget, och det var ingen tillfällighet att vi kopplade ihop det spridda ägandet och den fungerande demokratin. Vi tycker oss, både när vi studerar historien och när vi ser ut över dagens värld, kunna konstatera att starkt begränsat personligt ägande innebär stora risker för att politisk demokrati och medborgarfrihet går förlorade. Det har av det skälet — men också av andra — varit angeläget för oss under årens lopp att lägga fram förslag som skulle göra det lättare för ”vardagsmänniskan”, som Jarl Hjalmarsons trevliga formulering var, att skaffa sig personligt ägda tillgångar. Känslan av oberoende och trygghet och medvetandet om medansvar blir större hos den som har något att förvalta. Det besparar honom en rad av de problem, som möter många i vårt moderna samhälle. I sista hand blir detta en stabiliserande faktor i samhället. Och sådana kan verkligen behövas. Vi är besvikna över att så litet av förmögenhetstillväxten under senare tid — låt mig säga det senaste årtiondet — kommit vardagsmänniskorna till del. Det är den offentliga sektorn som samlat upp de växande kapitaltillgångarna. Ett allmänt vinstandelssystem fördes på ett tidigt stadium fram som ett av våra förslag. Goda ekonomiska resultat i ett företag skulle resultera i något slags bonus för dem som genom sin arbetsinsats gjort de goda resultaten möjliga. Den idén bekämpades länge av socialdemokraterna, som mobiliserade de mest underliga motargument. Visst är det sant att man träffar på svårigheter när man vill konstruera ett bra system för vinstandel, men sådana system finns i funktion både i vårt land och på annat håll och fungerar i många fall tydligen inte bara tillfredsställande utan bra och uppskattas av de anställda i företagen. Från socialdemokratiska partiets sida har man nu i varje fall sträckt sig så långt, att man bestämt sig för att låta utreda möjligheterna att på något sätt koppla samman företagens resultat med förmåner för de anställda. Tyvärr tycks man vara inne på tanken att sådana system bör ha starka kollektiva inslag. Man tycks vilja bunta samman företagen branschvis, och man tycks vilja låta förmånerna utgå till kollektiv. Detta skulle, menar vi, innebära att man förfuskar en hel del av en god idé. Vem som har de bästa argumenten, förespråkarna för kollektiva uppläggningar eller förespråkarna för ett individuellt ägande, blir väl lättare att bedöma om mera material kring vinstandelssystem, erfarenheter från svenska företag och från utlandet, tas fram. Ett motionsyrkande har förts fram i en partimotion från moderata samlingspartiet, vilket av de moderata ledamöterna i näringsutskottet har följts upp i en reservation som har nr 26. Till denna reservationen, herr talman, ber jag att få yrka bifall.

Herr talman! Frågan om löntagarsparande får alltmera ökande aktualitet. Efter hand som vi genomför stora trygghetsreformer och som löntagarna får ett mera direkt inflytande på näringslivets olika aktiviteter och på de olika nivåerna i företagen, kommer spörsmålet om löntagarsparande alltmera i fokus. Detta är med andra ord en utomordentligt viktig politisk fråga, och dess vikt och betydelse ökar för varje år som går. Man har i debatten kunnat urskilja olika motiv för löntagarsparandets slutgiltiga mål. Ett av de stora huvudmotiven har varit att man vill förbättra de små och medelstora företagens dåliga finansieringsmöjligheter genom att ta i anspråk löntagarnas sparande. På samma gång vill man därmed genom något lämpligt system tillförsäkra löntagarna ett ökat inflytande i företaget, självklart mot bakgrund av den ekonomiska insats löntagarna på så sätt gör i resp. företag. Det har också funnits ett annat motiv som varit mera renodlat inriktat på den gamla frågan om makten, om att styra företagen. Utifrån den ståndpunkten har också olika system presenterats. För oss som tror på ett marknadsekonomiskt system och som håller före att det är överlägset alla andra ekonomiska system, det som bygger på den kapitalistiska ekonomins grunder, har det varit angeläget och är angeläget att förbättra detta system. Det gäller att skära bort de nackdelar som kan finnas inbyggda och som har släpat med länge i det marknadsekonomiska systemet.

Näringslivets förmögenhetstillväxt har i stället en sidigt till största delen tillfallit kapitalägarna. Eftersom vi tror att det marknadsekonomiska systemet är det bästa, vill vi givetvis inte kasta det systemet över ända och gå över till ett socialistiskt alternativ. Vi tror inte på det socialistiska systemet med dess kollektiva tänkande och dess tröga och svårmanövrerade byråkrati i ekonomiska sammanhang. Vi anser det lämpligt att i stället förbättra och göra det marknadsekonomiska systemet smidigare.

Som herr Regnéll var inne på har det presenterats olika lösningar under årens lopp, men alla har haft tydliga både fördelar och nackdelar. Det är t.ex. inte lyckligt om den anställde riskerar att förlora sina sparade medel genom att företaget, t.ex. genom en olycklig och ogenomtänkt näringspolitik, tvingas att inställa driften eller försvinner ur bilden på något annat sätt. Inte heller är det önskvärt att ett sådant här lönsparande mer eller mindre liveget binder löntagarna till det företag där de jobbar, vilket skulle innebära svårigheter för dem att byta arbetsplats. En annan negativ faktor, som gäller just aktieinnehav, är att det alltid medför en risk för kundförluster, även om man utnyttjar olika former av riskspridning.

Jag skall inte gå in på detaljerna — systemet är tekniskt komplicerat, och det bör närmare utredas och analyseras — utan jag skall bara ge några av grunddragen i stort. Systemet bygger på att man utfärdar depositionsbevis. Beloppet bör maximeras per person och år för att högre inkomsttagare inte skall få särskilda favörer. Vidare skall man koppla in ett mellaninstitut, som skall förvara depositionsbevisen och utfärda intyg härom. Dessa intyg motsvarar i någon mån försäkringsväsendets fribrev. Mellaninstitutet skall gentemot allmänheten kunna erbjuda möjligheter till belåning av depositionsbevis, vilket är en mycket väsentlig detalj i systemet för att detta skall fungera tillfredsställande.

Däremot torde andel i redovisad vinst ställa sig ganska meningslös, eftersom dubbelbeskattning även av mindre företag normalt medför att de inte uppvisar vinst. Vidare, herr talman, bör systemet med depositionsbevis och mellaninstitut för löntagarna, utöver ägarinflytande och rätt till andel i substanstillväxt i företagen, medföra rätt att utöva rösträtt på bolagsstämma. Vi finner som sagt, herr talman, detta vara en mycket tillfredsställande lösning. Men även om den redan nu är ganska detaljerad behöver den utredas ytterligare. Denna lösning skulle på ett mycket lyckosamt sätt kunna skära bort en av de värsta avarterna i det marknadsekonomiska systemet, möjliggöra en smidig individuell möjlighet för löntagarna att öka sin egen förmögenhet genom de insatser de gör i sitt företag. Systemet skulle inte binda löntagarna vid ett enda företag, utan de skulle kunna ha hela näringslivet som grund för sin andel i företagens förmögenhetstillväxt genom att de fritt skulle kunna flytta från det ena företaget till det andra. Det är med andra ord ett system som vi tror är helt överlägset dem som hittills presenterats. Vad vi bestämt vänder oss emot är det kollektiva sparandet, som man från socialdemokratiskt håll är inne på, det kollektiva tänkandet där man mer eller mindre bortser från att individen måste ha det största intresset av att själv förfoga över vad arbetsinsatserna har gett i utdelning.

Utskottet hänvisar till att en utredning nyligen har tillsatts med uppgift att bl.a. kartlägga olika system av löntagarfonder. Utskottet säger att utredningens betänkande, som förutsätts behandla olika tekniska frågor, avses bli lagt till grund för ett principiellt ställningstagande. Utskottsmajoriteten framhåller vidare att man anser att uppslag av den här typen kan tas upp och diskuteras i utredningen, där huvudorganisationerna på arbetsmarknaden och olika politiska partier är representerade. Men, herr talman, direktiven är enligt vår uppfattning så hårt bundna vid tanken på just kollektiva löntagarfonder att vi anser det mer eller mindre uteslutet att få något konstruktivt förslag i den riktning vi önskar via utredningen. Direktiven är mycket snäva, och vi har därför krävt att få ett initiativ från regeringen på den här punkten för att närmare analysera och utreda den här idén och även få en lagstiftning på området. Det går inte, herr talman, att få detta system genomfört utan den statliga garantin på depositionsbevisen och utan vissa justeringar i fråga om skattelagstiftningen i samband med fullföljandet av det föreslagna systemet. Vi begär alltså att riksdagen med bifall till motionen 1671 hos regeringen begär förslag till lagstiftning om löntagarsparande och lönta garägande i företagen i enlighet med vad som anförts i motionen och vad jag nyss sagt. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen 25.

Herr talman! Som jag har framhållit i mitt särskilda yttrande beträffande löntagarsparande i företagen måste, för att en långtgående ägandeoch förmögenhetskoncentration i vårt land skall förhindras — och det är i och för sig en självklarhet för oss i folkpartiet — löntagarna försäkras rätt till andel i förmögenhetsbildningen inom företagen. Enligt folkpartiets sätt att se på den här saken bör det ske genom lagstiftning som en fast grundval och en bestämd ram för arbetsmarknadsförhandlingar i de här frågorna. För att förebygga alla missförstånd när det gäller lagstiftningsaspekten vill jag gärna upprepa vad jag anförde från denna talarstol då vi behandlade frågan i april förra året — då med hänvisning till en motion i detta ämne och också till tidigare motioner från folkpartiet i samma ämne. Jag anförde: ”Motionerna syftar till en utredning om möjligheterna att åstadkomman en jämnare förmögenhetsfördelning och ett ökat löntagarinflytande över företagen, innebärande förhoppningsvis även ett ökat allmänt sparande och därigenom också en minskad inflationspress samt därutöver ökad tillgång på riskvilligt kapital för företagen. Utifrån denna breda målsättning är vårt utredningskrav inriktat på en ramlagstiftning, som ytterst vilande på resultatet av en parlamentarisk utredning med representation från arbetsmarknadens parter ger löntagarna en rätt att om de så önskar — jag upprepar: om de så önskar — på visst i lagstiftningen angivet sätt få del i företagens kapitalbildning och vinster.” Det har vi alltså hävdat i en rad motioner under de senaste åren. Sven Wedén var f. ö. först på plan 1971. Vi har mött en i och för sig välvillig allmän reaktion för vår goda vilja men inget gensvar i sak här i riksdagen. Man har menat att det här i första hand var en fråga för arbetsmarknadens parter. Vi har då hävdat att det ena inte utesluter det andra. Införande av t.ex. löntagarfonder är beroende av löntagarorganisationernas inställning, men själva systemet bör lagregleras och användas om man så önskar. Ett gemensamt arbete måste alltså till, och genom Hagaöverenskommelsen i maj förra året har också den utredning kommit till som vi så länge har efterlyst. Välan — direktiven kom inte förrän i början av det här året, men de fyller såvitt jag kan se, herr Sjönell, ganska högt ställda krav på tillräckligt utrymme för utredningen att undersöka olika modeller. Man hänvisar visserligen i direktiven till ett kollektivt sparande, typ AP-fonden, men det utesluter såvitt jag kan se inte på något sätt ett sparande i individuell eller liknande form i löntagarfonder. Direktiven ger alltså utrymme för inte minst centeroch folkpartirepresentanterna att verka i den riktning som vi har angivit.

Vi hälsar motionärerna och centern välkomna i ledet och hoppas att vi tillsammans i utredningen och i dess uppföljning skall kunna arbeta fram ett ändamålsenligt system. Det är väl emellertid uppenbart att det är något överspelat, inte minst med tanke på den tillsatta utredningen, att nu gå fram med det förslag som motionärerna väckt. Jag ser det mera som en markering av att centerpartiet nu vunnit klarhet i en politisk och för löntagarna central fråga. Det finns för dagen ingen anledning att ge sig in på föroch nackdelar med det ena eller andra tänkbara systemet. Jag vill gärna understryka det som herr Sjönell rent principiellt anförde om att man bör sikta till individuellt orienterade löntagarfonder. I utredningen ingår utöver det parlamentariska inslaget representanter för arbetsmarknadens parter, och man kan på goda grunder utgå från att det kommer att bli en både intressant och djuplodande utredning — förhoppningsvis utan att den därmed onödigtvis drar ut på tiden. Utredningen skall, som det heter i direktiven, bl.a. tackla olika modeller för löntagarfonder som kan förebygga risken för vidgade förmögenhetsklyftor, stärka den solidariska lönepolitiken och främja utvecklingen mot ökad företagsdemokrati. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i den nu berörda delen.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 14 behandlas under punkterna 48, 49 och 50 frågan om de anställdas medverkan eller andel i företagens kapitalbildning. Det kommer med stor sannolikhet att bli en av 1970-talets stora fackligt-politiska frågor. Dessa spörsmål har tidigare behandlats i riksdagen, och även i år finns några motioner i frågan. Dessa motioner har också föranlett några reservationer. Utskottsmajoriteten har nämligen yrkat avslag på motionerna med hänvisning till den utredning som nyligen är tillsatt på området. De reservationer det gäller är reservationen 25, där det yrkas bifall till motionen 1671 med begäran om lagstiftning för att underlätta för de anställda att få ut en del av sin lön i form av andelsrätter i det egna företaget. Det gäller också reservationen 26, där det hemställs att den Mehrska utredningen skall få tilläggsdirektiv och utreda vad man kallar ett allmänt vinstandelssystem. Utskottets majoritet anser att de i reservationerna framförda önskemålen väl tillgodoses i de direktiv som utredningen har fått. Där står det nämligen: ”Självfallet är det löntagarna själva som genom sina organisationer har att ta ställning till frågan om de vill använda sig av löntagarfonder som medel för att med bibehållande av den solidariska lönepolitiken nå en jämnare inkomstoch förmögenhetsfördelning samt en ökad medbestämmanderätt. Löntagarfonder kan emellertid tekniskt utformas på många olika sätt och det är angeläget att de olika möjligheter som i detta hänseende står löntagarna till buds blir föremål för närmare utredning.” Med hänvisning till det anförda yrkar jag avslag på reservationerna 25 och 26 samt bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Den diskussion vi hade här i kammaren förra året gällde i långa stycken samma frågor som i dag. Vi diskuterade då lämpligheten av att en statlig utredning tillsattes innan löntagarorganisationerna prövat hur och i vilken omfattning man skall använda de här olika systemen av kapitalfonder och liknande för att öka de anställdas inflytande. En sådan utredning är nu tillsatt som en följd av förra årets Hagauppgörelse. Jag ser det nu inte som någon större risk att den utredningen skall arbeta i en sådan takt att den kan störa den verksamhet som framför allt Landsorganisationen har i gång med sikte på att arbeta fram ett förslag, som kan prövas hos medlemmarna fram till 1976 års LO-kongress. Intresset för kapitalbildningen ökar till följd av den snedvridning av förmögenhetstillväxten som bl.a. den solidariska lönepolitiken har medverkat till. Frågan har alltså en mycket klar inkomstpolitisk aspekt för fackföreningsmedlemmarna, och den är utomordentlig väsentlig för uppbyggnaden och framväxten av en framtida lönepolitik. Men här gäller det också frågan om inflytande i företagen, och i den frågan föreligger det en klar motsättning mellan de borgerliga partierna och socialdemokratin. Inflytande via löntagarkapital genom olika fondsystem med eller utan individuellt löntagarägande har skisserats på många håll runt om i världen. Den nu tillsatta utredningen skall studera de erfarenheter som har vunnits internationellt på det här området. Utredningen skall vidare söka konstruera modeller, där man skall beskriva principerna och de tekniska frågor som kan vara aktuella, exempelvis grunderna för vinstberäkningen, alternativa grunder för fondavsättningar och former för konvertering av visst belopp till eget kapital. I första hand kommer emellertid utredningen att lägga fram tänkbara modeller för själva principfrågan. Dess förslag skall sedan remissbehandlas, varefter tilläggsdirektiv skall utformas för att utredningen i en andra etapp skall kunna närmare utreda vilka lagstiftningsoch andra åtgärder som krävs från samhällets sida.

Jag yrkar som sagt, herr talman, bifall till utskottets hemställan i dess helhet.